Herr talman!

Vi har aldrig sagt något sådant. Herr statsrådet drar bara den slutsatsen, att därför att vi tror på valfrihet och anser att människor skall få välja själva, förfoga över den mark de äger och kunna bygga på den, så vill vi särskilt gynna de rika människorna. Det är inte alls så. Om man besöker människor som vistas i skärgården för att de vill göra sin fritid meningsfylld — jag tänker alltså inte här på den bofasta befolkningen — träffar man alla slags människor. Men bland dem finns inga som aldrig har fått upp ögonen för hur man kan göra sin fritid meningsfylld. Det är sådana människor som vi i första hand måste göra insatser för. Och därvid pekade jag på att vi gör alldeles för litet för barnen och ungdomarna. Av detta drar sedan herr statsrådet helt andra slutsatser. Det beklagar jag.
Herr talman! Jag undrar om herr Wennerfors verkligen inte förstår vad jag avsåg. Men för säkerhets skull skall jag ta om min argumentering och försöka göra den ännu tydligare. Tidigare har utvecklingen här i vårt land inneburit att människor i kraft av sina ekonomiska förutsättningar har kunnat göra sina anspråk gällande på de mest attraktiva rekreationsområdena. De har kunnat skaffa sig fritidshus och annat i sådana områden. Vi har också alla konstaterat att oerhört många människor i dag står utanför alla möjligheter att komma ut till dessa områden och få en god rekreation. Vi har då sagt oss, att om det nuvarande tillståndet får bestå, så innebär det att de som har ekonomiska förutsättningar mycket snart för egen del kan lägga beslag på de mest attraktiva områdena, samtidigt som eftersatta grupper i samhället utestängs från att vistas i sådana områden. Det är i det sammanhanget som den framlagda propositionen skall ses. I propositionen pekas ut vilka områden här i landet som allmänt sett kan bedömas ha de bästa förutsättningarna för att ta emot rekreationssökande människor.

Men det är inte så att staten omöjligen kan tänka sig att göra insatser i andra kommuner. Tidigare har emellertid statliga organ, t.ex. naturvårdsverket, arbetsmarknadsstyrelsen m.fl., suttit på var sitt håll och tämligen oplanerat beviljat bidrag till rekreationsverksamhet. Nu skall man i stället göra en samordnad bedömning och säga att i första hand inom berörda områden bör rekreationsverksamheten kunna byggas ut på sådant sätt att möjligheterna till rekreation står öppna för alla medborgare, oberoende av vilken ekonomisk situation de befinner sig i.

Herr talman! När det gäller marklagstiftningen och vilka åtgärder som bör vidtas för att tillfredsställa människornas behov av ett meningsfullt utnyttjande av fritiden slåss vi moderater för valfrihet. De enskilda människorna skall kunna ta egna initiativ och skapa sig den fritid som de själva finner bäst. Men därmed har vi' inte sagt nej till samhälleliga insatser för att skapa möjligheter för andra människor att utnyttja sin fritid på ett meningsfullt sätt, i. ex. i glesbygdsområdena eller vad det nu kan vara. När vi yrkar avslag på propositionen är det av andra skäl. Vi menar nämligen att underlaget är för bräckligt för att ligga till grund för ett beslut. Sedan vill jag gärna säga till herr statsrådet att jag personligen inte helhjärtat stöder allt som står i den motion vars yrkande vi har biträtt. Statsrådet tog upp frågan om folkrörelsernas insatser. Den saken har vi inte berört i vår reservation. Jag tror att det ligger rätt mycket i vad herr statsrådet anförde i sitt första inlägg just om vad folkrörelserna kan göra på detta område. Låt mig erkänna att jag på den punkten tror att herr statsrådet har mera rätt än motionärerna.
Herr talman! Det sista noterar jag naturligtvis som ett positivt resultat av debatten. När det gäller valfriheten vill jag säga att det måste vara fråga om valfrihet för alla och inte bara för dem som har de ekonomiska förutsättningarna. Det är det som skiljer oss åt.

Herr talman! Kommunerna har haft det mycket arbetsamt under den fysiska riksplaneringens programskede. Men det har samtidigt varit en del av samhällsplaneringen som kommunerna haft möjlighet att öva inflytande på. När man jämför arbetet på den fysiska riksplaneringen i kommunal regi med utarbetandet av länsplaneringsprogrammen konstaterar man att det varit ett större intresse för den fysiska riksplaneringen. Det har varit lättare att få medborgarna intresserade av och engagerade i den. Men det säger i och för sig inte så mycket, eftersom det arbete som gjordes för att informera och engagera allmänheten när det gällde länsplaneringsarbetet gav dystra erfarenheter genom det ringa intresse som visades. Att det fysiska riksplanearbetet har varit lättare att skapa intresse för innebär inte att behovet av information minskar — tvärtom är det, som centerpartiet framhåller i sin motion, ytterligt angeläget att informationen utökas. Riksdagen har givit kommunerna en inflytelserik roll i detta planeringsarbete. När man i olika sammanhang har talat om riksdagsbeslutet och om den fysiska riksplaneringen har man emellertid ofta mött den inställningen på kommunalt håll att den här planeringen är så väldigt styrd. Ofta har den uppfattningen bottnat i att det inte riktigt har gått fram att riksdag och regering har tilldelat kommunerna en mycket stor roll. Men om de skall kunna spela sin roll måste de också använda sig av den rätt som de har fått genom beslutet. Den som tar sig rätt att öva inflytande på planeringen har också ansvar för att klara av information, debatt osv. på det lokala planet. Det hade därför varit angeläget — jag har framhållit det en gång tidigare här i riksdagen — att de propåer som fanns om en reformerad bygglagstiftning kom fram så att det klarare framgick vilken ställning kommunerna har i detta arbete. Jag noterade att statsrådet Carlsson sade att den kommunala rollen i detta arbete var oerhört viktig och att det var angeläget att detta ännu klarare kom till uttryck. Vid behandlingen i civilutskottet av det avsnitt av propositionen där det diskuteras vilken tyngd lokala synpunkter på markanvändningen skall ha i förhållande till riksintressena har vi noterat att de kommunala anspråken skall tillmätas stor betydelse. Det innebär naturligtvis inte att det inte kan finnas riksintressen som måste gripa över ett lokalt intresse. Civilutskottet har utöver proposition 1975/76:1 även behandlat propositionen 46 om de primära rekreationsområdena. Socialdemokraternas företrädare herr Persson i Karlstad var mycket entusiastisk över propositionen. Jag har tillsammans med några andra motionärer skrivit att vi inte kunde ta propositionen som underlag för ett riksdagens beslut. Det är riktigt att man har en hög målsättning. Statsrådet Lundkvist har redogjort för den, och kulturutskottet och civilutskottet har accepterat den. Men det är ganska lätt att ställa upp ett förnämligt mål. Det är först när man kommer till problemet att nå fram till målet som svårigheterna uppstår. Propositionen saknar anvisningar om hur detta skall ske, och inte heller i statsrådet Lundkvists anförande fick vi något besked om hur det skall gå till. De primära rekreationsområdena är ofta folkfattiga och skattesvaga områden. Om den översiktliga planeringen skall få ett konkret innehåll i fråga om tillfälle för alla människor att ta del av de rekreationsmöjligheter som finns kostar det pengar. Det är framför allt på det området som vi i motionen har kritiserat propositionen. Nu har vi i civilutskottet, när vi behandlat propositionen, uteslutande gått in på planeringen. Vi säger att frågan om det ekonomiska ansvaret får återkomma och då hänvisas till näringsoch kulturutskotten. Det har varit en förutsättning för att vi skulle kunna hantera ärendet. Herr Persson var också entusiastisk över riktlinjerna, som han sade var det viktigaste i propositionen. Det säger nu inte civilutskottet. Vad vi säger är att detta är en riktlinje bland många andra när det gäller rikets intressen. Det är en riktlinje som i den kommunala fysiska planeringen skall vägas mot andra. Jag tycker att det är mycket angeläget att understryka det. Det ger belägg för vad jag inledningsvis sade, nämligen att kommunerna har en mycket betydande roll i det här arbetet. Det här upplevs mycket olika i olika områden. I fjällregionen eller i skogslänen upplever man det som regionalpolitiskt betydelsefullt att få till stånd en investering. Det ger sysselsättning när anläggningarna uppförs och även viss sysselsättning när de tagits i bruk. Men i södra Sverige eller i det primära rekreationsområde där jag själv bor har man en helt annan situation. Man har en kort turistsäsong med en stark anhopning av människor. Den bofasta befolkningen kan tycka att turismen medför ett starkt slitage på de anläggningar som behövs för att vi skall kunna bo där året runt, och man har kanske svårt att se turismen som ett inslag i näringslivet. Detta är alltså en gren som det ur både planeringssynpunkt och regionalpolitisk synpunkt är besvärligt att hantera. Den utformning som civilutskottet gett propositionsförslaget tillgodoser de krav som vi från centerpartihåll framfört i motionen 2071, och den ger möjligheter till en varierande planering i de här kommunerna. Huvudsaken är att möjligheten finns att reservera marken för framtida rekreationsändamål. I betänkandet understryks också att det inte enbart skall vara en avvägning mellan de näringsgrenar som nämns i propositionen utan att det också skall ske en avvägning mot den regionalpolitiska utvecklingen i övrigt. Jag skulle sedan vilja säga några ord om Hogdalsområdet eller det s.k. obrutna kustområdet. Det har tidigare berörts av ett flertal talare. Civilutskottet anser att problemet redan i dag har studerats så ingående att man kan ge direktiv för ändring av riktlinjerna för oljeplattformstillverkningens användning av kustområdet i Hogdal. Centerpartiet och även företrädare för andra partier på Bohusbänken har ända sedan den fysiska riksplaneringen första gången lade fast riktlinjerna för markanvändningen i detta område hävdat att ett industriområde skulle få etableras. Nu står riksdagens riktlinjer fast, och regeringen har utfärdat direktiv till kommunerna hur planeringen i området skall utföras. Vi har funnit det vara mycket angeläget att de möjligheter som civilutskottets betänkande år 1972 gav att utnyttja vissa specifika naturresurser skall kunna utnyttjas för oljeplattformstillverkning. Jag vill uttala min tillfredsställelse över den lösning på problemet som civilutskottets skrivning ger. Jag lyssnade uppmärksamt till statsrådet Ingvar Carlssons deklaration, och jag kan till stora delar instämma i denna. Det är självklart att man inte tar ett område i anspråk för de stora investeringar som det här är fråga om förrän man vet att det kommer till användning. Det torde inte vara lätt att hitta någon som vill lägga ned pengar på investeringar i området om man inte tror sig ha möjlighet att få någon beställning. Det är här som de stora frågetecknen fortfarande finns. Eftersom det hittills har beviljats två anläggningar i Strömstad — ett dockläge och ett waterside — finns det i dag produktionsförutsättningar utan nya anläggningar. Det är då ganska självklart att ingen är intresserad av att bygga nya anläggningar för sin verksamhet förrän det är nödvändigt, antingen genom att tillståndet i Strömstad går ut eller genom att sådana beställningar inkommer som man inte kan klara av i de nuvarande anläggningarna. Metoden att ge regeringen en möjlighet att i samråd med den kommunala planeringen lämna de framtida tillstånden är en bra utväg. Statsrådet Carlsson framhåller att regeringen kommer att pröva ärendena ”med yttersta noggrannhet”. Vi utgår naturligtvis från att regeringen alltid gör så, även om vi inte i alla sammanhang delar de slutsatser som regeringen kommer till. Uttrycket ”med yttersta noggrannhet” förutsätter jag även innebär en bedömning av den regionalpolitiska betydelsen av lokalisering till Hogdal. Också arbetsmarknadsministern har i interpellationssvar till mig framhållit nödvändigheten av att få en bättre sysselsättning. Jag utgår således från att även de regionalpolitiska synpunkterna tas in i den bedömning som skall göras vid framtida etableringsbeslut. Jag kanske skall utnyttja tillfället till att nämna att det är ett litet kustavsnitt vi diskuterar. Det rör ett geografiskt område med en kuststräcka på knappt 1 000 meter. Det vittnar ju om den noggrannhet med vilken civilutskottet behandlat frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan i dess betänkanden 1 och 2.

Herr talman! I några av oppositionens motioner har man uttalat oro för att jordoch skogsintressena vid en vägning mot andra intressen — naturvårdens och friluftslivets — skulle komma i kläm. Sålunda har herr Winberg i Sundsvall i sin motion utgått från förhållandena i Västernorrlands län. Han har bl.a. pekat på skogsbrukets stora betydelse för sysselsättningen och uttryckt farhågor för att en anpassning av skogsbruket till naturvården skulle kunna innebära minskad sysselsättning och reducerad virkesproduktion. Jag har därför närmare undersökt dessa förhållanden och studerat tilllämpningen av lagstiftningen i vårt län. Enligt de uppgifter som länsstyrelsen lämnat har det samråd mellan olika intressen som förutsätts i lagstiftningen genomförts med mycket god erfarenhet. Sålunda har i Sundsvalls kommun på initiativ av kommunen tillsatts en arbetsgrupp med representanter för kommunen, länsstyrelsen, skogsföretagen, lantbruksnämnden, skogsvårdsstyrelsen och LRF. Det har resulterat i en rekommendation till berörda markägare, något som fått positiva effekter. Jag vill även erinra om att det inom länet inledda samrådet fick mycket starkt gensvar vid LRF-konferensen i Härnösand den 14 oktober i år. Det underströks därvid från centralt håll att den form för samverkan mellan skogsbrukets och naturvårdens företrädare som arbetsgruppen för Sundsvalls kommun arbetat fram är föredömlig. Det är således ytterst en fråga om hur man lokalt löser frågan om informationsutbytet mellan myndigheter och skogsägare. Det kan också vara en upplysning för kammarens ärade ledamöter att vår länsstyrelse bedömer den ekonomiska betydelsen för skogsägarna av de föreskrifter som lämnas i samrådsärendena som mycket marginell. Denna erfarenhet stämmer helt överens med vad departementschefen anför på s. 163 i propositionen: ”Jag vill understryka att de inskränkningar för skogsbruket som behövs för att tillgodose naturvårdens och friluftslivets intressen i det övervägande antalet fall torde ha liten inverkan på skogsbrukets avkastning. —-—-- Jag bedömer således att de farhågor === som har kommit till uttryck —-—-- är överdrivna, om riktlinjer för skogsbrukets bedrivande utarbetas i samråd mellan berörda parter.” Jag har, herr talman, velat anföra detta för att understryka att den oro som har kommit till uttryck i motionerna är helt ogrundad. Det är så mycket mera angeläget att säga detta, eftersom det inte har kommit ut, trots den utmärkta information som skogsvårdsstyrelsen har givit markägare och andra berörda. Det råder stor okunnighet bland både markägare och avverkare om de nya krav på hänsynstagande som i dag ställs på det svenska skogsbruket. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till civilutskottets hemställan i betänkandena 1 och 2.

Herr talman! Sverige hör till de rika länder där man med någon mening kan diskutera hur samhället skall främja människornas möjligheter att ta till vara sin fritid. Men det innebär naturligtvis inte att vi har obegränsade resurser att satsa på området. Därför gäller det att rangordna behoven och satsa därefter. Vi har behov av någon form av avkoppling i anslutning till arbetsdagen eller till veckoslutet. För många i vårt samhälle är möjligheterna till långa utflykter vid dessa tillfällen utomordentligt begränsade, både ekonomiskt och tidsmässigt. Sammantaget är ändå dessa kortare tider för avkoppling de viktigaste och mest omfattande. Semesterperioden ger tidsmässigt andra möjligheter, men vi vet av olika utredningar att ekonomiska skäl också då lägger hinder i vägen för att resa långt bort, även om många skulle vilja göra det. Därför är det viktigt att se ett samband mellan möjligheterna att utnyttja kortare och längre perioder av fritid. Samma synsätt har kommit fram i remissvaren över utredningen Turism och rekreation i Sverige från LO, KF, Reso, Skidoch friluftsfrämjandet, socialstyrelsen m.fl. Om vi inom ramen för knappa resurser skall rangordna samhällets insatser, måste fritidens användning ses som en helhet. Det är inte minst viktigt i de stora tätorternas närhet. Vi hade förra året ett exempel på en sådan avvägning mellan olika ändamål, när vi bl.a. på grund av en centermotion behandlade civilutskottets betänkande 1974:35 angående förutsättningarna för bevarande av vissa grönområden på Järvafältet. För att ge förutsättningar för en samsyn på avkoppling och användning av fritiden nära och långt ifrån bostaden räcker det inte att bara öppna möjligheter för s.k. närrekreation också inom områden som främst är avsedda för långväga besökare. Det måste alltså ske en samordning över hela fältet också när det gäller resursernas användning. Att det finns ett stort intresse från kommunernas sida för att t.ex. tillgodose behovet av närrekreation visas ju inte minst av det hittills utförda arbetet inom den fysiska riksplaneringen. Jag skall här bara helt kort kommentera propositionen 1975:46 om rekreation och turism och motionen 1975:2066. Från centerns sida — jag tillhör motionärerna — har vi kritiserat den bristande samsynen i propositionen beträffande sambandet mellan s.k. fjärrekreation och närrekreation. Mot bakgrunden av denna kritik yrkade vi i motionen avslag på för slaget om utpekande av särskilda s.k. primära rekreationsområden. Nu efter utskottsarbetet kan det konstateras att motionen 2066 i väsentliga avseenden har tillgodosetts. Genom att kulturutskottet med eget yttrande till civilutskottet överlämnade beredningen av propositionen om rekreation och turism har tyngdpunkten mer entydigt förskjutits till planeringsaspekterna i frågan. Kulturutskottet betonar i sitt yttrande bl.a. att sociala och ekonomiska hinder inte får ”bestämma vilka som kan få del av utbudet av rekreationsoch turistaktiviteter”. Det finns som jag tidigare berört anledning att starkt instämma i detta uttalande. Men detta ställer krav på samhället. Dessa krav har propositionen 1975/76:1 inte närmare analyserat trots att i propositionen anges en ungefärligen motsvarande inställning. Denna inställning har vi här hört statsrådet Lundkvist bekräfta. Det finns uppenbara risker för en socialt skev prioritering när man särbehandlar fjärrekreation och närrekreation. Samhällsinsatserna på dessa områden tävlar om samma knappa resurser. Genom att utpeka ett antal s.k. primära rekreationsområden antyder man i varje fall en prioritering även om man för tillfället inte anger några belopp eller vilka samhällsinsatserna slutligen skall bli. Att det i propositionen finns en — låt vara otillräckligt preciserad — prioritering i utpekande av s.k. primära rekreationsområden framgår av vad som sägs om områden i stortätorternas närhet. Dessa områden skall enligt propositionen i första hand utnyttjas för närrekreation och kan därför bara ”i vissa avseenden jämställas med de primära rekreationsområdena”. Det är också givet att en satsning av det slag som görs i Åre föresvävat många som har väckt motioner i denna fråga. Det nämns ju också i propositionen som exempel på hur man i ett nästa steg kan tänka sig att utveckla dessa s.k. primära rekreationsområden. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att propositionen inte anvisar några medel för att utveckla de utpekade områdena — och då finns bara än så länge alternativet kommunal finansiering — men antyder ändå att utpekandet innebär en sorts prioritering av dessa områden i förhållande till andra. Ett inslag i denna antydda prioritering kan jag helt instämma i, och det gäller behovet av markreservationer, inte minst nu sedan propositionen har lagts, där dessa primära områden har utpekats. I motionen 2066 har vi anfört att regionaloch rekreationspolitiska skäl talar för kraftfull satsning inom regionalpolitikens ram, men det kan i och för sig ske utan att man prioriterar vissa områden framför andra. Dessutom kritiserade vi i motionen den särskilda uppläggningen av planeringsprocessen -— i viss utsträckning vid sidan av den som gäller inom ramen för den fysiska riksplaneringen. Det har också i utskottet gjorts ändringar på den punkten. Vad säger då civilutskotet f. ö. i sitt betänkande? Som civilutskottets ordförande redan understrukit innebär utskottets skrivning inte någon prioritering av de s.k. primära rekreationsområdena framför andra om råden. Dessa områden har med andra ord blivit allt mindre primära. Utskottet betonar markhushållningsaspekterna som leder den fysiska riksplaneringen. Innebörden av utpekandet av rekreationsområdena blir närmast att för dessa områden gäller som särskild riktlinje i den fysiska riksplaneringen att planeringen skall utgå även från syftet att områdena på ett ändamålsenligt sätt skall kunna användas för rekreation och turism. En sådan inriktning av planeringen finns det naturligtvis inga invändningar emot, och utskottet vill att riksdagen skall ge regeringen detta till känna. Detta har varit avgörande för att jag har kunnat instämma i utskottsmajoritetens skrivning och till betänkandet endast foga ett särskilt yttrande, där jag understryker nödvändigheten av ett samband mellan närrekreation och fjärrekreation vid framtida samhällsinsatser. I och med att vi har lämnat dessa samhällsinsatser till ett avgörande längre fram i tiden får vi ta en närmare diskussion om prioriteringen mellan näroch fjärrekreation vid det tillfället. Det har jag också betonat i det särskilda yttrande som är fogat till civilutskottets betänkande nr 2.

Herr talman! Endast några synpunkter på dessa frågor, sedda från kommunal horisont — därtill från kommuner som är belägna inom den s.k. obrutna kusten. Jag har inte för avsikt att omnämna alla de problem som uppstår i ett område där de traditionella näringarna är vikande och möjligheterna att få nya näringar är nära nog obefintliga. Exemplen har anknytning till den i dag förda debatten. ”De obrutna kusterna bör enligt riktlinjerna helt undantas från lokalisering av resurskrävande och miljöstörande industri. De bör vidare disponeras så att allsidigt utnyttjande för fritidsändamål blir möjligt och så att bl.a. vetenskapliga naturvärden skyddas. Återhållsamhet bör iakttas med lokalisering av enskild fritidsbebyggelse.” Detta är ett citat som gäller genomförandet av den fysiska riksplanens intentioner beträffande de s.k. obrutna kusterna. Riksdagen har ställt sig bakom dessa intentioner. Bostadsdepartementet har att tillse bestämmelsernas efterlevnad. Den kuststräcka jag närmast känner till är kuststräckan från Brofjorden till norska gränsen, som har hänförts till den obrutna kusten. Beträffande denna kuststräcka har redan åtskilliga konflikter uppstått mellan å ena sidan bevarandeintressena och å andra sidan industrins intresse att få utnyttja hamnmöjligheter och lämpliga byggnadsplatser för tung industri. Bostadsministern har satts på hårda prov när företagare och kommunalmän uppvaktat honom med välgrundade motiveringar för industrilokaliseringar till västkusten. I en del fall har det varit att välja mellan att göra en anläggning vid djupt vatten vid den obrutna kusten eller att göra liknande anläggning utomlands. Att den bofasta befolkningen inom området, som saknar lönsam sysselsättning, ställer förhoppningar på att nya industrier skall rädda en avfolkningsdrabbad landsända, är helt naturligt. Norra Bohuslän har sedan början av 1930-talet avfolkats. Många årskullar har måst söka arbete på annat håll. Varje tillfälle att få sysselsättning till bygden har kommunalmännen bevakat. När därför ansökan ingavs till bostadsdepartementet att få bygga oljeutvinningsplattformar utanför Hogdalskusten, ansåg så gott som samtliga fast boende i norra Bohuslän, och för övrigt i hela länet, att tillstånd borde beviljas. Tillstånd beviljades också av bostadsdepartementet i begränsad omfattning. En plats uppläts, nämligen Kålvik, under förutsättning att återställning av området kunde ske. Ytterligare byggnadsplatser fick ej anläggas utan riksdagens medgivande. Civilutskottet har nu inte endast godkänt det av bostadsdepartementet hittills beviljade tillståndet utan dessutom föreslagit riksdagen att regeringen får bevilja tillstånd för ytterligare oljeutvinningsplattformar från Lunneviken i söder till Kålvik i norr. En västsvensk tidning skrev häromdagen att regeringen fått bakläxa. Sanningen är raka motsatsen. Regeringen får nu en vidgad fullmakt att bevilja tillstånd. Förhoppningarna knyts nu till ytterligare plattformsbeställningar. F. n. är 900 man sysselsatta med dessa arbeten. Några påtagliga olägenheter har icke rapporterats, och nedsmutsning av miljön får icke ske. Civilutskottet har också behandlat propositionen 46 om planering och samordning av samhällets insatser för rekreation och turism. Till denna proposition har jag tillsammans med partivännerna på Bohusbänken väckt en motion med krav på att satsningen på de 24 utvalda orterna som primära centra för rekreation och turism icke får innebära att lokalisering av industri dit blir eftersatt. Vi kräver också att kostnader för uppförande av semesteranläggningar icke skall belasta den kommunala budgeten utan bestridas av statsmedel. Utskottet har icke ansett att den ekonomiska fördelningen skall behandlas nu utan i samband med budgetberedningen. Våra krav kvarstår därför, och vi förväntar oss att regeringen återkommer med medelsanvisning i årets budget. Genomförandet av den fysiska riksplanen får icke ske genom tvång utan genom medverkan av alla inom berörda områden. Detta är enligt mitt förmenande förutsättningen för ett positivt resultat. Alla är vi överens om att den ökade fritiden medför nya krav på samhället och att dessa krav också skall tillgodoses. Konfliktsituationer mellan fritidsfolk och fast bosatta bör undvikas. Det är ömtåliga ting att handskas med. Fritiden kan missbrukas av några få, till förfång för många. Beträffande byggandet av fritidshus kan framhållas att såväl tomtmarken som själva byggnaderna stigit i pris. Enligt mitt förmenande måste den ohämmade spekulation som nu förekommer i exklusiva fritidsområden och som nära nog omöjliggör för folk med begränsade inkomster att skaffa sig ett eget fritidshus stävjas. En fri bebyggelserätt är ingen framkomlig väg. Den bofasta befolkningen måste också ha rätt att leva sitt liv, utan al'tför stort intrång. I motionen 2068 krävs utredning om sommargästers köp av bostadsfastigheter i västsvenska fiskelägen. Priserna på äldre hus med närhet till havet har mångdubblats under senare år och blir inte lägre genom att byggnadsförbud råder för fritidsbostäder på strandtomt. Någon form av garanti måste till för att de människor som måste ha bostäder i våra kustsamhällen också kan få detta utan att konkurrera med fritidsboende. Den kommunala förköpsrätten i dess nuvarande form löser icke problemet, åtminstone inte prisfrågan. Ett prisstopp förenat med kommunal inlösenrätt borde vara en möjlighet att pröva.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
Herr talman! Först vill jag understryka några resonemang i regeringens proposition om rekreation och turism. Där framhålles att låginkomstututredningen konstaterat att stora grupper i vårt samhälle inte når upp till en sådan inkomstnivå att inkomsterna kan disponeras till annat än nödvändiga levnadsomkostnader. Den kommitté som utrett frågan om planering av turistanläggningar och friluftsområden hänvisade till detta och menade att denna omständighet återspeglats i den intervjuundersökning som kommittén företagit. 13 96 av de tillfrågade hushållen lämnade inte bostaden under semestern trots att de hade en längre ledighet. Ofta uppgavs ekonomiska orsaker till detta. En fjärdedel av landets befolkning i arbetsför ålder reste för resten inte på semester över huvud taget. Kommittén konstaterade också att det är de grupper som bäst behöver rekreation och avkoppling som saknar möjlighet att resa på semester. Det kan gälla flerbarnsfamiljer, lågavlönade, ensamstående med barn, vissa grupper av äldre samt invalidiserade och sjuka personer. Sett mot den bakgrunden är det alldeles uppenbart att turistoch rekreationspolitiken måste ges en social inriktning. Målet för denna bör vara att de allmänna medel som används för turistanläggningar satsas på ett sådant sätt att en bred allmänhet kan utnyttja dessa anläggningar och områden. De förut nämnda grupperna av människor måste få väsentligt förbättrade möjligheter att utnyttja sin ledighet till rekreation. Utbudet av semestermöjligheter som är anpassade efter den breda allmänhetens krav är dock i Sverige helt otillräckligt. Antalet bäddar i semesterbyar är otillräckligt, medan hotellpriserna är höga. Härigenom försvåras möjligheterna för barnfamiljer m.fl. grupper att utnyttja de kommersiella inkvarteringsformerna. Allt detta understryker riktigheten i kommitténs slutsatser, att det i denna fråga måste göras samhälleliga insatser. I propositionen föreslås en bättre samordning av sådana insatser när det gäller rekreation och turism. Man trycker också på att en samordning med den regionalpolitiska planeringen är nödvändig. De områden som är av intresse för rekreationssyften är ju ofta belägna i regioner med dålig sysselsättning. An läggningar av det här slaget kan ge vissa sysselsättningseffekter på kort sikt men även på längre sikt och bidra till att ge bygder nytt liv. Jag vill i detta sammanhang bara beklaga att ingenting sägs, vare sig i propositionen eller i betänkandet, om storleken av de ekonomiska insatser som bör göras. Den framtida utbyggnaden för rekreationsändamål föreslås ske inom ramen för samordnade åtgärder i områden som är särskilt lämpade för detta. Dessa kallas för primära rekreationsområden. I propositionen föreslogs 24 sådana områden. Nu föreslår civilutskottet ytterligare ett område, som är beläget vid nedre Dalälven. När det gäller Värmland har två områden föreslagits. Det är Fryksdalen samt en del av västra Värmland. Jag står som undertecknare och första namn på en motion som föreslår att även Klarälvsdalen skall få status som primärt rekreationsområde, och jag vill anföra följande som stöd för det motionsyrkandet. Torsby kommun har föreslagit utvidgning av rekreationsområdet i Fryksdalen i enlighet med de tankegångarna. Kommunens förslag finns skissat på sista sidan av civilutskottets betänkande och kan där studeras. Kommunen har fått stöd i sitt yrkande både av länsstyrelsen i Värmland och av Värmlands turisttrafikförbund. Länsstyrelsen gjorde år 1974 tillsammans med kommunerna i norra Värmland och Fryksdalen en utvärdering av förutsättningarna för rekreation och turism i hela detta område. Av denna utvärdering framgick att Klarälvsdalen tillhör de områden som har de absolut bästa förutsättningarna för lokalisering av rekreationsanläggningar. Värmlands turisttrafikförbund har via länsstyrelsen gett sin syn på propositionens förslag till rekreationsområden. Förbundet anser de föreslagna områdena i västra Värmland och Fryksdalen väl lämpade men vill dessutom utvidga rekreationsområdet till att omfatta även den övriga delen av Torsby kommun, eller med andra ord övre delen av Klarälvsdalen. Förbundet pekar i tredje hand också på att det finns andra delar av Klarälvsdalen som borde komma i fråga i ett sådant sammanhang. Skälen för att ansluta övre Klarälvsdalen är flera, menar förbundet. För det första representerar den en natur som alltmera efterfrågas av människor. Här är en utpräglad vildmarksdel med vattensystem, forsar och fiske och dessutom av storslagen skönhet. För det andra ligger området bäddmässigt bra till; satsningar har här gjorts i form av hotellbyggen, stugbyar osv. Bl. a. genom den s.k. Pilgrimsleden söker man få till stånd turistsamarbete med Norge. För det tredje har denna del av Värmland de största sysselsättningssvårigheterna, den har svårigheter med industrilokalisering och som en följd därav också en stor utflyttning och ett stort antal pendlare. Länsstyrelsen i Värmland har i sitt yttrande också uttalat sig för utvidgning av rekreationsområdet till hela Torsby kommun och Ekshäradsbygden och starkt understrukit att regionalpolitiska stimulansåtgärder här är nödvändiga. I länsprogrammet för Värmland har länsstyrelsen vidare påpekat att man med beklagande har funnit att denna föreslagna utvidgning inte fanns med i regeringens proposition. Klarälvsdalen är, framhåller länsstyrelsen, en av de mest särpräglade kulturbygderna i länet och landet. Områdets attraktivitet ur turistsynpunkt, liksom de regionalpolitiska aspekterna, framhålles i programmet. Civilutskottet hänskjuter nu frågan om att göra Klarälvsdalen till ett primärt rekreationsområde till avgörande inom den kommunala översiktliga planeringen. Detta förutsätter, säger utskottet, ett vidare samråd mellan berörda kommuner och länsstyrelser, vari även planverkets och naturvårdsverkets synpunkter skall beaktas. Denna bedömning bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Jag har nu inget annat yrkande än utskottets, men jag har ansett att så starka skäl talar för motionen — eller rättare motionerna — at: de bör skrivas in i riksdagens protokoll.

Herr talman! Vi är många motionärer som är glada och tacksamma för att civilutskottet har klassat nedre Dalälven som primärt rekreationsområde. Jag hoppas och tror att det skall kunna tillgodose behovet av både näroch fjärrinriktad rekreation för många människor och att det skall få gynnsamma effekter för näringsliv och sysselsättning i de berörda områdena. Jag hoppas också att även om älven eventuellt skulle komma att bli reglerad vid Söderfors detta inte kommer att motverka rekreationsintressena. Den proposition som vi nu behandlar ser jag bara som ett första steg på vägen mot en ny rekreationspolitik. Vi får genom vårt beslut i dag möjlighet till en översiktlig planering, men detta räcker inte. Vi måste få en rekreationspolitik som är så utbyggd att alla människor kan få del av den, oavsett deras ekonomiska förhållanden. I dag har vi inte det. Det är ett faktum att många människor ställs utanför möjlighet till nödvändig rekreation därför att de helt enkelt inte har råd. Jag har i min motion efterlyst en bred diskussion om målsättningen för rekreation och turism och generella riktlinjer för samhällets ansvar och medverkan. Jag anser det nödvändigt med en breddning av diskussionen för att man skall nå fram till en socialt inriktad rekreationspolitik som just kan omfatta alla människor, oavsett deras ekonomiska möjligheter. Detta att klassas som primärt rekreationsområde är, som jag ser det, positivt för de berörda kommunerna endast under förutsättning att de får planeringsresurser och statligt ekonomiskt stöd och att detta sker snabbt nog. Om inte planeringen stöttas upp ekonomiskt från statens sida, kan faktiskt klassningen som primärt rekreationsområde få negativa konsekvenser för den berörda kommunen. Den övriga planeringen kan bli lidande — det kan rent av bli en hämsko på utvecklingen. Man sitter där i kommunen med ett område som är klassat som primärt rekreationsområde men som man inte har pengar och resurser att planera över huvud taget. En positiv utveckling av rekreation och turism inom primärområdena och över huvud taget i vårt land förutsätter således att staten snabbt går in med pengar och ger kommunerna resurser för planeringen. Man kan naturligtvis räkna med att utvecklingen av primära rekreationsområden kommer att innebära vissa tillskott i sysselsättningen för de berörda kommunerna. I direktiven till utredningen om turism och rekreation i Sverige sägs också att de sakkunniga bör särskilt sträva efter att skapa arbetstillfällen inom sysselsättningssvaga regioner. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av det svåra sysselsättningsläget i Ljusdals kommun har jag i motion tillsammans med mina partikamrater på Gävleborgsbänken tagit upp frågan om snara åtgärder i den del av Ljusnans dalgång som är primärt rekreationsområde. Civilutskottet har avstyrkt motionen i denna del, och jag har förståelse för utskottets skrivning om en samlad och samordnande bedömning av anspråken. Jag vill här emellertid understryka vikten av snabba åtgärder i den sysselsättningssvaga Ljusdalsregionen. I propositionen anger departementschefen att statliga insatser för rekreation och turism självfallet skall kunna göras även inom andra områden än de primära rekreationsområdena. Jag noterar detta. Länsstyrelsen i Gävleborgs län har i programarbetet för den fysiska riksplaneringen utpekat Dellenbygden —- bygden kring Dellensjöarna i norra Hälsingland —- som ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Dellenbygden är en gammal kulturbygd med rika traditioner, inte minst på folkmusikens område, och med bevarade kulturminnen. Naturen är storslagen. Möjligheterna till statliga punktinsatser i detta område och andra lämpliga områden i vårt land finns alltså kvar. Jag noterar med tillfredsställelse fru Olssons i Hölö uttalande och vad kulturutskottet också säger i sitt yttrande om kulturfrågornas värde för turistoch rekreationsverksamheten. Gamla kulturmiljöer och enskilda kulturobjekt har stort värde och mycket att ge också nutidens människor. Olika områdens kulturella särart är värdefulla inslag i rekreation och turism. Denna bedömning gjorde också riksantikvarieämbetet i sitt remissvar. Herr talman! Med dessa synpunkter ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det kommer att bli eu kort inlägg från min sida, då frågor som jag tänkt kommentera i anslutning till civilutskottets betänkande nr 2 redan har berörts i denna debatt. Jag vill helt instämma beträffande värdet, nyttan och nödvändigheten av satsningar på rekreation och turism, som denna fråga gäller och som två statsråd och olika ledamöter har talat för. Civilutskottet har i stort sett avstyrkt alla motioner som väckts i anledning av propositionen 1975:46, och utskottet har mycket sparsamt kommenterat och motiverat olika avstyrkanden. Jag hoppas att civilutskottets företrädare förstår mig när jag säger att jag inte kan se annat än att vi måste få en ny motionsrunda, där en del av frågorna i anslutning till de primära rekreationsområdena på nytt kommer att väckas. Det är många frågor och problem som vi kommer att ställas inför när vi nu skall börja bygga ut dessa områden. Arbetet kommer att beröra många människor, orter, kommuner och olika planeringsorgan runt om i landet. Vi riksdagsledamöter, som representerar och väl känner till olika regioner, kan väcka förslag och vidarebefordra idéer som kan vara till nytta och värde för den beredning som skall arbeta centralt här i Stockholm. Denna beredning kommer att få många och svåra arbetsuppgifter de närmaste åren. Det har i propositionen 46 inte angetts några närmare riktlinjer för fördelningen av statens ekonomiska stöd. Förslag till kostnadsfördelning mellan stat och kommun och andra intressenter presenteras inte. Detta har ute i berörda områden och kommuner setts som en brist, framför allt i en så här stor fråga som så påtagligt berör dessa områden och kommuner. Jag hade för avsikt att till statsrådet Lundkvist ställa ett par frågor. Men då statsrådet troligen är förhindrad att närvara, får jag i annat sammanhang väcka frågorna, vilka berör beredningen och olika stödformer som fru Jonäng delvis nämnde om. I övrigt, herr talman, vill jag yrka bifall till civilutskottets hemställan i utskottets betänkande I och 2.

Herr talman! Vi har ett land som, tycker jag, mer än de flesta länder kan utnyttjas för rekreation och turism. Vi är särskilt rikt lottade. Vi har fått dessa möjligheter så gott som gratis, men vi har också på ett relativt hyggligt sätt förstått att förvalta våra tillgångar. Vi är ett folk som kanske med anledning av klimatet, årstidernas växlingar, den långa mörka vintertiden och bristen på sol är litet av naturromantiker. För oss är naturen, naturupplevelser och rekreation något väldigt viktigt. Rekreationen har utvecklats på olika sätt, mest genom individuell aktivitet med intresset inriktat på speciella områden. Frågan är om inte rekreation och turism tillhör de områden som är minst passande för statlig och kommunal styrning. I detta land där vi skall styras från vaggan till graven — i arbete, i bostad, genom skatter och avgifter, där vi snart är små datamaskiner allihop — säger människan stopp. Låt oss i all rimlighets namn själva få bestämma litet grand hur vi skall utnyttja vår fritid och låt oss turista utan pekpinnar och styrning, med de små pengar som finns kvar sedan samhället tagit sin stora tribut. Vad är då samhällets uppgift? Visst skall vi underlätta för människor att nå rekreation, visst skall vi på ett måttfullt och miljömässigt riktigt sätt ge utrymme för service i områden som är särskilt attraktiva. Visst skall vi satsa — men hur? Låt oss i detta land slippa rekreationsområden som kan liknas vid turistindustriområden och som i verkligheten är raka motsatsen till rekreationsområden. Det finns tillräckligt många exempel på detta i andra länder. Låt oss inte koncentrera oss till 24 Rekreations-Disneyland, vilket jag befarar att det hela kan gå ut på om man fortsätter som man gör i regeringens proposition. Över huvud taget är propositionen 76 bevis för idéfattigdom och dålig kännedom om hela vårt lands rika möjligheter till rekreation och till turism. Vad är egentligen Sverige i praktiken annat än ett jättelikt friluftsområde, om man tar vara på förutsättningarna, om man i stället för statlig fritidsplanering lämnar information om alla våra livgivande tillgångar? På intet ställe i propositionen eller i utskottets betänkande talar man t.ex. om vår svenska allemansrätt. Varför? Har man glömt bort att vi har denna allemansrätt, som ändå är det väsentligaste för morgondagens människor, för både vår egen rekreation och för turismen? Inte ett ord har i propositionen sagts om de här sakerna. Jag tycker att man är andefattig i allra högsta grad. De stora möjligheterna ligger, anser jag, i att med enkla medel utan alltför stora kostnader öppna hela vår svenska natur för allmänheten. I norr och söder kan vi vandra nästan hur mycket som helst. Vi kan lägga upp hur många skidspår som helst bara det finns snö. När isen fryser på våra hundratusen vattendrag kan vi åka långfärdsskridskor och spela bandy eller vad vi vill. Kanoten möter inte något hinder. Vandringsleder kan med enkla medel dras genom hela landskap — det har vi f.ö. redan börjat med. När rörelsemöjligheterna är obegränsade är det viktigaste att inspirera den enskilda människan till aktivitet. Det är egentligen detta som moderaterna vill påvisa, och det är inte som jordbruksministern påstod, att vi hindrar människor med sämre förutsättningar att få råd och möjlighet till rekreation. Visst skall man planera, men man skall inte planera ihjäl en del områden. I själva rekreationen ligger egentligen, för en själv, minsta möjliga planering. Jag visar nu på TV-skärmen en enkel plan för allemansrättens utnyttjande. Jag vill med den ange hur mark i enskild ägo på intet sätt hindrar rekreation, friluftsliv och turism. Tvärtom kan man med enkla medel och i oändlig utsträckning utveckla möjligheterna till rekreation. Bilden visar en skiss av min egen gård, och jag kallar den för en plan i allemansrätten. Jag har försökt att på den gården öppna möjligheter för alla som vill att komma ut i naturen. Det är nämligen så att människor vanligen är rädda för att gå ut i naturen, att lämna sin bil. Detta gäller i synnerhet de utländska turisterna. Jag har den uppfattningen att det skulle vara möjligt för varje svensk att vandra överallt i vårt avlånga land, om man med enkla medel gjorde upp en liten plan, dvs. om man stimulerade markägarna att göra upp en sådan plan. Samtidigt kan vi då ta emot turister från andra länder, där man saknar sådana möjligheter. Jag har med andra ord gjort en miljövårdsplan på min gård och satt upp något hundratal skyltar från vägarna in i skogarna och markerna. Jag har försökt anvisa de trevligaste platserna att vandra till. Jag har också en liten stuga där gästerna kan gå in och vila sig. Nyckeln hänger utanför dörren. Vidare har jag visat på vattendrag, källor och liknande och försökt att i gårdens planering måla en del av landskapet med träd av olika slag som hör markerna till, detta för att höst och vår få olika färger. På det viset har jag försökt inbjuda allmänheten till att vandra i markerna. Människorna kan alltså ställa sin bil och gå vart de vill. På de uppsatta vägvisarna står angivet hur många kilometer det är dit och dit, och turisterna kan vara säkra på att hitta tillbaka igen.

Eftersom jag är intresserad av dessa frågor har jag personligen velat visa att det går att göra något. Tidigare har jag motionsledes tagit upp dem men då inte fått något gehör vare sig i kammaren eller i den utredning som bl.a. har behandlat dessa frågor. Det kunde sägas mycket mera, om man vill utveckla hela denna tankegång, och jag menar att man på det sätt som jag här har skisserat kan tillvarata alla de naturtillgångar som finns på en gård. Markägaren får då också tillfälle att gå igenom alla naturtillgångar som finns på hans marker. Sådana miljövårdsplaner bredvid varandra i hela vårt land skulle skapa ett härligt utrymme för rekreation åt alla människor. I mina marker har det t.ex. gått några tusen människor varje år, och jag har ännu aldrig behövt gå och plocka upp papper eller annat skräp efter dem. Både bostadsministern och jordbruksministern missuppfattar moderata samlingspartiets vilja och strävan till fritidshus. De många hundratusen i vårt land som sparar till fritidshus därför att de anser ett sådant ge de bästa möjligheterna till rekreation är värda all aktning. Vi vill utvidga möjligheterna för dem som inte har fritidshus och som vill bygga ett sådant att skaffa sig rekreation och fritidsverksamhet i den formen. Men låt oss då inte öppna 24 utan 24000 områden för det ändamålet. Om vi ser det i mindre perspektiv finns det massor av områden i vårt land som är precis lika attraktiva, lika vackra och tilltalande som de 24 som man nu särskilt pekat ut. Jag erkänner, herr jordbruksminister, att den motion som moderata samlingspartiet väckt med anledning av propositionen inte är särskilt omfattande och idérik. Men den vill tala om att vi tycker att propositionen är än sämre; den ger ingen uppfattning om hur man skall bära sig åt i praktiken. Det finns en rad idéer och förslag som man skulle ha kunnat framföra. Därför återremiss. Frågan om turismen skulle egentligen fordra en särskild debatt här i kammaren. Jag vet få länder som har en så negativ inställning till turism som Sverige. Den utredning som nu har gjorts säger egentligen: Turisterna kan komma om de vill, men de är inte särskilt välkomna. Det väsentliga är vår egen sociala rekreation här i landet; turisterna från andra länder får anpassa sig till vad vi tycker. — Så ungefär uttrycker man sig. Jag skulle därför på kammarens TV-skärm vilja visa några tabeller. Den första visar att antalet Sverigebesök av turister från de icke-nordiska länderna uppgår till 1,3 miljoner, och av turister från de nordiska länderna till 3 å 4 miljoner. Den andra avser det svenska utlandsresandet. 1972 var det över 2,3 miljoner svenskar som reste till länder utanför Norden. Den tredje visar valutasituationen 1974. Våra inkomster från turisterna uppgår till 1,2 miljarder, våra utgifter för turism till 3,5 miljarder. Det ger alltså ett minus på 2,3 miljarder kronor. Mot denna bakgrund säger alltså turistutredningen att turisterna är välkomna om de kommer men att vi inte skall göra några särskilda arrangemang för dem. Det tycker jag är i allra högsta grad andefattigt.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 I detta anförande instämde herr Adolfsson .
Herr talman! Jag hade inte tänkt göra något ytterligare inlägg i denna debatt, eftersom jag nyss haft en diskussion med herr Wennerfors. Men när herr Lothigius från kammarens talarstol påstår att regeringens ambitioner kan sluta i att vi skapar 24 Disneyland i stället för 24 rekreationsområden finns det anledning att fråga herr Lothigius om han inte har försökt sätta sig in i vad propositionen avser. Han pläderar själv för att vi skall vara expansiva när det gäller att få hit turister från andra länder, att vi skall öka på vår efterfrågan på de områden som kan ställas till förfogande för rekreation här i landet. Men han vill förmena oss rätten att redan nu planera så att vi kan skapa riktiga förutsättningar för att utnyttja det här landet på eu sådant sätt att inte bara våra egna medborgare utan också människor som kommer hit får möjlighet till rekreation i de för ändamålet mest lämpade områdena. Och han vill säga till dem som i dag inte har de ekonomiska förutsättningarna: ”Sätt i gång med att spara pengar, så att också ni kan bygga fritidshus i framtiden! Men vi från moderata samlingspartiet vill inte vara med och se till så att det, när ni har sparat era pengar, är sörjt för att det finns områden reserverade för alla Sveriges medborgare att utnyttjas enligt någorlunda jämlika möjligheter. På den punkten vill vi att det redan nu skall vara fritt fram.” Tro inte, herr Lothigius, att alla markägare i detta land är lika villiga att låta sitt markområde utnyttjas som herr Lothigius tycks vara! Jag ger honom gärna en eloge för att han föredömligt försöker öppna sin mark för besökare, för turister och andra som vill ströva där. Men det är inte precis den attityden vi har mött från dem som disponerar mark. Tvärtom har vi ofta mött en iver att exploatera marken för att få största möjliga ekonomiska utbyte, en exploatering som kanske med skäl skulle kunna jämföras med något slags Disneyland. Det är just de tendenserna som vi vill komma ifrån. Vi menar att det här landet är förtjänt av ett bättre öde när det gäller hur vi skall utnyttja vår natur.
Herr talman! Jag använde visserligen ordet Disneyland, men det var bara för att man ju brukar accentuera saker och ting. Vad jag menade med det var att man inte skall tro att man löser problemen genom att bygga ut 24 rekreationsområden i vårt land. Det behövs oändligt mycket mer, och vi har så stora tillgångar att det skulle kunna finnas ett rekreationsområde i så gott som varenda kommun. Jag tycker det är fel att utan vidare utpeka 24 områden. Jag tycker det är rätt att man ser till att mark upplåts åt människorna och att de får möjlighet att bygga, idka friluftsliv och sådant. Det är också detta moderata samlingspartiet vill. Vi vill inte ha ett planområde över hela Sverige som inte ger den enskilde möjlighet att bygga fritidshus. Min uppfattning är att med små stimulansmetoder när det gäller den vanlige svenske markägaren kan man åstadkomma oändligt mycket. Han är inte negativ. Herr jordbruksminister, ni måste väl känna till att av hundratusentals markägare är de flesta villiga att samarbeta.

Detta är moderata samlingspartiets uppfattning, och jag undrar om det inte är herr jordbruksministern som har missuppfattat — och vill missuppfatta — de önskemål som vi lägger fram.
Herr talman! Jag konstaterar än en gång att herr Lothigius inte vill diskutera de här frågorna i sak, såsom de borde diskuteras. Han vet lika väl som jag att det i dag inte finns något hinder för att utnyttja den möjligheten. Så svår är inte den lagstiftning vi får att det inte kommer att finnas utrymme för att bygga fritidshus i anslutning till enstaka jordbruksfastigheter. Vad vi hela tiden strävat efter är att få en översiktlig planläggning för att skapa förutsättningar att utnyttja vår natur på ett vettigt sätt och därvid ta hänsyn till alla medborgares intressen. Markägandet är en sak. Naturen är vår gemensamma angelägenhet och även de svenska medborgare som inte är markägare har rätt att ha synpunkter på hur naturen skall utnyttjas. Jag tror att herr Lothigius ändå måste medge att han gör sig skyldig till en betydande överdrift när han talar om en total planläggning av hela det här landet och säger att moderata samlingspartiet inte vill medverka till en sådan. Vi har kommit fram till former för en planering av markhushållningen i det här landet som jag tror att vi alla — utom moderata samlingspartiet — är rätt glada över och som kommer att ge oss möjligheter att utnyttja marken på ett betydligt förståndigare sätt än tidigare och värja oss mot de risker för miljöförstöring och ett oriktigt utnyttjande som vi faktiskt var på väg emot. Det tjänar inte mycket till att fortsätta att diskutera med moderata samlingspartiet. Vi har här att göra med en ideologisk motsättning som uppenbarligen inte kan överbryggas.
Herr talman! Vi har samma mål som ni, herr jordbruksminister. Vi vill bara nå det målet på ett annat sätt. Det är i dag inte så att man får bygga fritidshus överallt där man skulle vilja göra det. T. ex. i skärgården får inte söner eller släktingar till en hemmansägare tillstånd att bygga ett egnahem eller ett fritidshus. Det är alltså fråga om människor som är vana att leva och bo i de bygderna. De har en anknytning till bygden, men de får inte tillstånd att bygga. Även när det gäller jordbruksfastigheter är man bunden av en rad bestämmelser. Bestämmelser skall det finnas, men de måste tillämpas på ett smidigt och riktigt sätt, så att de människor som så vill får möjligheter till denna form av rekreation. Naturen skall vara en tillgång för hela det svenska folket, sade jordbruksministern. Men medverka då till enkla arrangemang — och tala inte bara om 24 rekreationsområden — för att öppna hela den svenska naturen för de enskilda medborgarna. Det skall kunna ske på ett enkelt, trivsamt och relativt billigt sätt. Mitt förslag har det syftet. Man skulle med sådana åtgärder även medverka till att slitaget på de friluftsområden som finns kommer att minska, och man skulle ge medborgarna möjligheter att på ett helt annat sätt utnyttja den svenska naturen.
Herr talman! Nu resonerar herr Lothigius ungefär som om vi menar att rekreationsverksamhet skall bedrivas bara inom dessa 24 områden. Det är klart att vi skall kunna finna rekreation över hela landet. Men efter denna utredning har man bedömt 24 områden som särskilt attraktiva, och dessa områden skall vi vara speciellt rädda om vid utnyttjandet framöver. Detta bör uppmärksammas i planeringen på både kommunal och regional nivå, så att dessa områden i största möjliga utsträckning kommer att stå den rekreationssökande allmänheten till förfogande.

Herr talman! Den fysiska riksplaneringen är någonting som har angått bohuslänningarna mer än de flesta andra människor här i landet. Det gäller framför allt norra Bohuslän, där undersysselsättningen och bristen på arbetstillfällen har satt sin prägel på människornas syn. Där har man också blivit litet skrämd av att i en proposition sägs att denna del av landet skall bli ett primärt rekreationsområde. Man har kanske inte varit så oroad av att dit skulle komma fler människor än i dagens läge. Det är inte så farligt. Men även om man fördubblade turismen i Bohuslän, skulle det inte ge mer än högst tio helårsarbeten utöver dem som nu finns. Turismen kan alltså inte ge de arbetstillfällen som behövs. Turismen är ett välkommet komplement. Den medför att samhällena i Bohuslän har ett bättre och större utbud av affärer och andra serviceorgan, men för kommunerna har den lett till stora kostnader. Man får överdimensionera allting för att klara en topp på sex veckor varje sommar. Då är det överfullt i Bohuslän. Åker man dit nu, finner man att det är skäligen övergivet och tomt. De som bor där vill emellertid även under den här perioden ha ett arbete att se fram emot.

Tyvärr har utskottet inte ansett sådan verksamhet vara behövlig, utan hänvisar bara till skrivningen om den fysiska riksplaneringen, som inte säger särskilt mycket om detta. Vi har pratat om skyddet av naturen i Bohuslän och i andra områden och sagt att det behovet skulle kunna tillgodoses genom denna riksplanering. De kala klipporna i skärgårdsområdena — det gäller inte bara Bohuslän — verkar vara något som tål nästan hur mycket som helst. Sten sliter man inte ner i första taget. Men efter den gångna rekordsommaren, när många människor njöt av den fina naturen, kan man konstatera att naturvettet kanske inte är så värst uppdrivet på sina håll. En del populära holmar och öar har smutsats ner mycket kraftigt. Nedslitningen av den lilla vegetation som finns har varit mycket stor. Även friluftsfolket har börjat uppmärksamma detta och startat en diskussion om en rullande fridlysning eller något liknande, så att ett område får hämta sig några år innan det blir utsatt för att nya människor vill komma ut och bada och njuta av naturen. Det låter kanske som om jag är väldigt negativ till turismen. Det är jag inte. Om vi genom vettiga åtgärder kan öka antalet utländska turister för att hjälpa till att förlänga säsongen, kanske vi kommer litet närmare en vettig användning av de investeringar som behöver göras i Bohuslän. Jag tror ännu mer på turismen längre norrut i Sverige, där man kan få både en hygglig sommarsäsong och en hygglig vintersäsong. Litet längre söderut är ju möjligheterna att åka skidor och skridsko skäligen obefintliga. I motionen tar vi också upp ett problem som de bohuslänska fiskelägena drabbas av och som herr Magnusson i Tanum har berört tidigare. När hus är till salu i centrum av ett bohuslänskt fiskeläge, köps det mycket ofta upp av turister som kan betala ett högt pris, vanligen kontant. Turisterna pressar upp priserna, och den kontanta betalningen gör att de pressar undan lokalbefolkningen, som tvingas att i stället bygga nya hus utanför samhället. Det gör att samhällena börjar se litet konstiga ut vintertid — en död kärna i mitten och ny bebyggelse i ringar utanför. Utskottet hänvisar till den kommunala förköpsrätten, och herr Magnusson var också inne på prisstopp. Det är allt bra i och för sig, men en annan åtgärd skulle vara att helt enkelt förbättra lånevillkoren så att man kunde få bostadslån även vid köp av äldre hus i dessa områden. Den lokalbefolkning som har arbete kan kanske hänga med i priskonkurrensen, men man kan inte hänga med när det gäller att finansiera. Man kan inte bara plocka pengar ut ur fickan, och därför måste det skapas hyggliga lånevillkor. Herr talman! Vad jag nu sagt ändrar inte på något sätt det som har skrivits i utskottets betänkanden. Vad utskottet har hemställt kan jag yrka bifall till, men de problem jag har pekat på tyder på att jag måste komma igen i de frågorna vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Jag trodde att herr Lindahl i Hamburgsund ändå var besjälad av tanken på att man skulle försöka hålla fastighetspriserna på en rimlig nivå. Att ge lokalbefolkningen bättre lånemöjligheter så att den kan konkurrera med sommargästerna är väl ändå inte att lösa problemet. Det finns en gräns för vad folk kan betala för ett gammalt hus, och det gäller därför att komma till rätta med prisfrågan, inte att ordna så att människorna skall kunna låna för att klara ett husköp.
Herr talman! Jag kanske uttryckte mig litet otydligt. Jag sade faktiskt att det är gott och väl med prisstopp men att det behövs även andra saker.

Herr talman! Först vill jag beröra något som kan te sig ovidkommande. Gång på gång har talare, senast jordbruksministern, använt uttrycket ”det här landet”. Jag tycker det är ett mycket tråkigt uttryck. Låt oss säga ”detta land”, ”vårt land” eller ”Sverige”. Det hör också till miljövården, den andliga miljövården. Jag anser det inte förmätet att påpeka detta. Jag tror att man tanklöst har börjat använda också här en jargong som är mycket vanlig överallt i vårt land. Låt oss slå vakt om vårt vackra och trevliga gemensamma hemland och inte mer säga ”det här landet”. Nästa ämne hade jag inte heller tänkt ta upp, nämligen planering. För ungefär fjorton dagar sedan ringde mig en man vars namn jag har antecknat men vars ansikte jag inte vet mig ha sett. Han talade om att ett ärende som angick honom låg i departementet här i Stockholm för avgörande. Mannen bodde 9 km från sitt utskifte, som ligger ute vid havet i Västerbotten. Det var fråga om någon gammal tilldelningsskog, där han hade mark som han vårdade. Han hade länge försökt få tillstånd att bygga en anspråkslös liten stuga i skogen att ha som tillflykt under arbetet med marken och för rekreation men blivit vägrad detta. Det finns en mängd sådana fall som retar och tröttar människorna och som jag hoppas i framtiden skall kunna undvikas. Den egentliga anledningen till att jag begärde ordet var att civilutskottet i sitt betänkande har avstyrkt motionen 2047, i vilken vi motionärer —- fyra norrlänningar — för det första har hemställt att rennäringens intressen och samernas rättigheter särskilt beaktas vid skapandet av primära rekreationsområden. Nu skriver utskottet mycket vänligt att de samiska intressena bör kunna tillgodoses. Hade jag inte haft sådan lång erfarenhet av hur samefrågor behandlas, skulle jag ha tackat och bockat, varit glad och nöjd och sagt att det beskedet var mycket glädjande. Men hur har det varit i de tider som gått? Samerna har väl i allmänhet kommit in i efterhand. Vi har i motionen pekat på att man t.ex. i ett område i fjällvärlden har projekterat en stor stugby utan att samerna blivit hörda. Det finns många sådana exempel, som jag inte skall dra i dag men som gör att jag faktiskt känner en viss oro trots utskottets skrivning. Den andra klämmen i vår motion har också avstyrkts av utskottet, som skriver att motionens syfte kan anses vara tillgodosett. Det gäller att samernas behov av kombinationsnäringar särskilt beaktas vid planering av de primära rekreationsområden som berör deras bosättning och betesland. Vi har i motionen pekat på behovet av kompletterande näringar, kombinationsnäringar och arbete åt icke renägande samer. Flera av de områden som nu planeras, nämligen 16, 17, 18, 21 och 23, är mycket viktiga för t.ex. turismen från utlandet och det kan, om utvecklingen går i rätt riktning, betyda att en hel del åtgärder skall vidtas, och då bör samerna ha stora förutsättningar att få vara med och få arbete, för de är verkligen kännare av de områden som det är fråga om. Nu hoppas också jag att motionens syfte är tillgodosett, men jag vill ändå understryka det viktiga och väsentliga i att man här verkligen beaktar samernas behov av kombinationsnäringar. Den tredje klämmen ligger mig kanske mest om hjärtat, nämligen att samerna får utse företrädare i den delegation för planering av områdena som jordbruksministern talar om i propositionen och som jag anser vara en viktig institution. I utskottet vill man inte vara med om det utan säger att det går säkert att lösa frågan på annat sätt — under den fortgående planeringen kan man samråda med samerna. Det är givetvis sant, men jag tycker att man skulle kunna vara generös mot samerna. Eftersom stora delar av de planerade områdena ligger på de gamla marker som samerna sedan urminnes tider i viss mån åtminstone har kunnat räkna som sina, kunde man ha sagt: All right, vi kan låta en same vara med här. Visserligen har statsrådet rätt i att delegationen inte skall vara för stor, att beredningen inte skall svälla, men jag tycker ändå att vi svenskar kunde ha visat generositet och uppskattning gentemot samerna så att de fått en plats just i denna beredning. Det är förvånande att så inte har skett. I propositionen har statsrådet personligen helt förbigått samerna. Han säger inte ett ord om dem, men i ingressen nämns sakkunniga, bland dem Per Henrik Omma och vad han har önskat. Vi har i motionen delvis följt upp de önskemål som Omma har framställt och som återges i de sakkunnigas betänkande. Det andra skälet till att jag begärde ordet var att jag med spänning har väntat på det svar som bostadsministern nu lämnat herr Johansson i Holmgården. Tyvärr var det omöjligt att gå in i det skedet av debatten. Därför ber jag att få säga några ord i det här ögonblicket. I svaret nämns ett utlåtande nr 21 från jordbruksutskottet år 1969. Jag har det här framför mig i dag. Det är ett mycket intressant utlåtande. Två motioner har föranlett utlåtandet, den ena av mig, den andra med centerpartisten herr Hansson i Skegrie m.fl. som första namn. Att läsa det här utlåtandet nu sju år efteråt är faktiskt fantastiskt. Tänk att perspektivet kan förändras så snabbt! Utskottet säger en del snusförnuftiga saker, 1. ex.: ”Utan tvivel förhåller det sig så att odlad jord i förhållandevis stor omfattning därvid tas i anspråk för den fortgående utbyggnaden. Man torde också kunna räkna med att sådan jord även i fortsättningen i viss utsträckning kommer att behöva tas i anspråk för ändamålet.” Men det är ingen fara med det — den uppfattningen andas utskottets utlåtande. Man menar att det inte fanns några större svårigheter och att den målsättning vi hade för vår produktion skulle göra att försörjningsläget inte påverkades i nämnvärd grad. Det fanns också en reservation till nämnda utlåtande, men även där yrkades avslag på min motion. Det vore frestande att högläsa också ur den. Man godtog, om än litet surmulet, att produktionen av livsmedel inom landet skulle nedbringas till 80 96 av behovet. Sedan kommer då protokollet från debatten onsdagen den 14 maj 1969 —- motionen var väckt i januari. Jag skall inte högläsa ur det heller —- det tar för mycket tid — men jag rekommenderar kammarens ledamöter att söka reda på det här protokollet, nr 24, och läsa vad jordbruksutskottets ordförande säger. Jag vill också påstå att det jag sade, att vår syn på försörjningen bygger på idén om att ett skepp kommer lastat, var sant då. Men vi har fått veta i dag att skeppen utifrån kanske slutar att komma. 1968-1969 räknade man med att man kunde köpa mat utifrån. I dag gör vi inte det. Det är också ganska lustigt att läsa vad en centerpartist sade i debatten: Men, herr Nilsson, ställ något så när rimliga anspråk! Jag hade nämligen i motionen begärt helt frankt att man skulle avbryta byggandet på odlad jord vid tätorterna. Det var orimliga anspråk i maj 1969 för en centerpartist, som är god vän till mig. Jag hoppas att han i dag har en annan uppfattning. Det finns knappast någonting som gör mig personligen så ledsen som att resa i trakter med den bördiga jord som kanske framför allt vi norrlänningar beundrar och tycker är värdefull och finna vad som sker. Jag var nyligen på resa i Skåne. Jag såg hur vägar drogs fram i trakterna kring Landskrona, Eslöv, Lund och Malmö och hur man byggde städer. Jag mår också illa när jag från järnvägskupén ser ut på den bebyggelse norr om Uppsala som ligger på den gamla åkerjorden. Den här utvecklingen måste faktiskt avbrytas. Det står i utlåtandet från 1969 — något som sedan upprepats flera gånger efteråt — att man, om det finns annan jord som kan tas i anspråk, skall använda den. Jag tycker inte att man ute i landet har brytt sig om att rätta sig efter det här riksdagsbeslutet. I svaret från statsrådet talas om ”nödvändig och ändamålsenlig tätortsexpansion”. Det finns ingen nödvändig tätortsexpansion i Sverige! När en tätort har utbyggts så att det bara ligger åkerjord intill tätorten skall den inte växa mer! Det finns möjlighet att bygga på andra ställen. Orden ”nödvändig och ändamålsenlig tätortsexpansion” vill jag starkt protestera mot och jag tror att stämningen i landet, och också i regering och riksdag, är sådan att vi faktiskt får hoppas att vi slipper höra dem vidare.

Herr talman! Jag har i en motion yrkat på utredning av förutsättningarna för att lokalisera ett ANygfält i Tärna-Ammarnäsområdet för betjäning av detta från turistsynpunkt så viktiga rekreationsområde. Bakom mitt motionsyrkande ligger följande överväganden. Tärna-Ammarnäsområdet, som är ett primärt rekreationsområde, har sällsynt fina betingelser att betjäna den rekreationssökande allmänheten. Här finns ett underbart vackert område med skön natur som är lätt att vandra i, fina fiskevatten, skidbackar med ett väl utbyggt liftsystem och god beredskap att ta emot turister i hotell, stugbyar och privata bostäder. Bara ett förhållande är inte tillfredsställande: kommunikationerna till de västra fjällbygderna i Västerbotten är krångliga och tidsödande. Ett radikalt botemedel mot detta skulle vara ett flygfält som kan ta emot chartertrafik. Jag har besökt ett flertal turistorter i utlandet med ungefär likartade förhållanden som de som råder i Tärna-Ammarnäsområdet, och i dessa orter har man löst transportfrågan med flyg. Ett större gemensamt flygfält i det här området öppnar detta inte bara för den svenska marknaden utan också för den utländska. Som en åtgärdskomplettering till propositionen 46 år 1975, där man söker samordna samhällets satsning för rekreation och turism, anser jag att en utredning om ett centralt flygfält i området vore ett värdefullt inslag. Utskottet har hänvisat motionen till den s.k. Vindelälvsplaneringen. Jag tycker nog att det hade varit skäl för utskottet att ge en åsikt till känna i betänkandet men jag får väl, bl.a. med hänsyn till de anvisningar utskottet lämnat, följa upp ärendet på annat sätt. Jag har därför inget yrkande i ärendet. Herr talman! Jag har lyssnat till dagens debatt, och denna har varit intressant och givande på många sätt. Många synpunkter har kommit fram som belyst de komplexa problemen, bl.a. den svåra balansgång som de planerande myndigheterna tvingas till när det gäller tillgodoseendet av samhällsnyttan och säkrandet av unika naturvärden och det i samband därmed ofrånkomligga intrånget på den enskildes rättigheter och frihet, bl.a. den enskildes möjligheter att fortsättningsvis bedriva sin näring. Samernas problem är berörda, och jag vill understryka allvaret i den problematiken. Också intrånget på jordbruksmarken vid Boden är belyst i en interpellationsdebatt. Låt mig komplettera och förstärka bilden av dessa problem, som kan leda till att den enskilde kommer i kläm genom att berätta att det längs Hertsångerskusten i Nysätra i Västerbotten finns ett myrområde som anses ytterligt intressant ur forskningssynpunkt. Med stöd av 115 i naturvårdslagen har det fattats ett interimistiskt beslut som delvis helt, delvis tills vidare stoppar markägarnas planerade avverkningar på 600 ha skogsmark. De berörda markägarna har inte fått veta något i förväg om ett förbud. De skogsavverkningar det gäller är nödvändiga för att markägarna och deras familjer skall få sitt uppehälle. Den stora bristen i detta ärende är att markägarna inte informerats utan lämnats helt utanför beslutsprocessen. Man måste förstå att de berörda byborna känner sig bedragna och utlämnade. Nu är ärendet överklagat, och det finns kanske anledning att återkomma i riksdagen när resultatet av detta blir klart. Min slutsummering och min vädjan med dessa exempel för ögonen är, att man skall gå fram så varligt som möjligt när man ingriper i vad enskild person kan uppfatta som sin fulla rätt och att man måste se till att riktig kompensation ges vid uppgörelser.

Herr talman! Bostadsministern försökte tidigare i dag i polemik gentemot Filip Johansson om bebyggandet av åkerjord i Norrbotten förringa sitt ansvarsfyllda ställningstagande genom att påstå att centern i Staffanstorp jämt sysslar med att bebygga god åkerjord. Detta påstående är i vissa stycken felaktigt; endast så långt är det rätt, att vi inte har någonting annat att bebygga i Staffanstorp än god åkerjord. Men centern har gått emot de allt för aktiva utbyggnadsplanerna — även kommunalt — i den kommunen. Centerns ledamöter i kommunstyrelsen där har hänvisat till andra myndigheters avstyrkanden och alltså gått emot beslutet om en sådan utbyggnad av tätorten. Vi har i lantbruksnämnden -— där jag själv sitter med — sagt nej till bebyggandet av vissa av dessa områden. Däremot har statsrådets eget parti, med stöd av främst moderaterna, fortsatt de exploateringssträvanden som pågår sedan några år tillbaka. Sett mot denna bakgrund kan jag alltså säga till statsrådet att hans anklagelse mot centern i Staffanstorp är obefogad. Ser vi kommunalpolitiken i dess helhet kan jag vidare nämna att när byggnadsverksamheten var som mest aktiv byggdes det 420 lägenheter om året, men år 1975 endast 150, och för år 1976 är 119 lägenheter planerade. Det är alltså en stark nedbantning. Staffanstorps kommun håller nu på att revidera generalplanen och har därvid tagit ut mycket stora åkerarealer, som förut har omfattats av densamma. Skall vi i framtiden, herr bostadsminister, få någon rätsida på industriplanering och bostadsplanering i dessa överhettade områden, tror jag vi måste aktivt ingripa mot den industriplanering och annan planering som innebär att arbetsplatserna läggs på fel ställen. Vi måste planera på ett sätt som är till gagn för både planeringen av bostadsbebyggelsen och planeringen av arbetsplatser. Därigenom kan man undvika exempelvis långpendling och andra besvärligheter. Men vi kan fortfarande en stund hålla oss kvar i Staffanstorp! En prima gård i samhällets närhet såldes för tre eller fyra år sedan till en byggmästare. Priset var mycket högt. Kommunen tillfrågades av lantbruksnämnden men sade sig då inte ha anledning att utnyttja förköpsrätten. Lantbruksnämnden avstyrkte försäljningen till byggmästaren, men byggmästaren erhöll tillstånd hos regeringen. Han har sedan sålt fastigheten i två etapper. Hur många miljoner han därvid snabbt har kunnat tjäna undandrar sig för dagen mitt bedömande, men jag skulle vilja säga till bostadsministern att han kan finna andra sådana fall. Jag kan nämna ytterligare ett exempel. Nere på den sydskånska kusten, vid Beddinge, köpte en byggmästare 43 hektar mark för 375 000 kr. år 1973. Han sålde sedan marken till en byggnadsgrupp i oktober 1974 för 2010 000 kr. Byggnadsgruppen sålde den ett halvt år senare till HSB för 2627 000 kr. Det är snabba pengar, herr bostadsminister, vad gör ni åt sådant? Jag menar att regeringen nog bör sopa rent framför regeringsdörren innan den anklagar andra partier för att ha handlat felaktigt!

Herr talman! Låt mig allra först deklarera att jag har begärt ordet för att understryka vad utskottet i sin skrivning anfört om angelägenheten av fortsatta ansträngningar för att i ökad utsträckning göra TV-programmen tillgängliga för de hörselskadade liksom att provisoriska åtgärder bör kunna komma i fråga för att tillgodose behovet av textade TV-program. Även om antalet textade program i TV har ökat under de senaste 9 åren kan man inte bortse från att huvuddelen av de program som kunde ha försetts med textremsa saknar sådan. Ett minimikrav som borde kunna tillgodoses är att åtminstone ess textat nyhetsprogram skulle kunna sändas dagligen i TV. Ökat textutbud av TV-program är ett rättvisekrav som inte får nonchaleras. Vi som är hörande har ganska svårt att sätta oss in i hur de hörselskadade upplever sin situation — dessa som lever i sin tysta värld, de döva och de gravt hörselskadade. Vi kan göra ett tankeexperiment. Nästa gång du sätter på din TV apparat, koppla då ifrån ljudet, så får du uppleva hur det skulle vara att inte höra utan endast se. Då kanske du bättre förstår de dövas och hörselskadades ständiga krav på flera textade program i TV. Jag har sagt att de textade programmen har ökat. Det är vi tacksamma för, men vi vill som sagt ha flera. Vi vill ha samtliga program där tal förekommer textade. Det är målsättningen. Av utskottets skrivning framgår att man har anledning förvänta att såväl handikapputredningen som radioutredningen lägger fram förslag under kommande år och att man då jämväl behandlar frågan om ökat textutbud i TV. Jag förväntar mig att nämnda utredningar är positiva i sina ställningstaganden när det gäller frågan om utökning av antalet textade program i TV. Herr talman! Jag är medveten om det föga meningsfulla i att yrka bifall till motionen 352 och de övriga motioner som behandlas i utskottsbetänkandet, då vi nu har att förvänta förslag från både handikapputredningen och radioutredningen rörande de frågor som berörs i motionerna. Jag förväntar att frågorna kommer att få en meningsfull behandling. Samtidigt vill jag ha sagt att jag givetvis kommer att följa saken med uppmärksamhet, och det kan finnas anledning att återkomma. Jag har med mitt inlägg velat markera att de döva och de hörselskadade tillmäter denna fråga den allra största betydelse. TV betyder för dem kontaktmöjligheter och brytande av isolering, men detta kan knappast förverkligas med mindre än att antalet textade program ökas. Det är ett önskemål som jag härmed har framfört som jag hoppas når fram till de båda utredningarna.
Herr talman! Jag noterar först med tacksamhet herr Börjessons i Falköping positiva syn på kulturutskottets enhälliga betänkande. Det var närmast en speciell sak i herr Börjessons anförande som föranledde mig att begära ordet. Herr Börjesson i Falköping tyckte att vi åtminstone borde kräva ett textat nyhetsprogram varje dag, och det kan man ju säga är en rimlig begäran.

Men vi har ju programmet Aktuellt i veckan. Man kan också hoppas på framtiden, och där tycker jag att det kan — Nr 33 vara på sin plats att säga några ord ytterligare. Först och främst har Onsdagen den Sveriges Radio enligt utskottet analyserat dessa frågor och lagt fram en 3'december: 1975 rapport rörande åtgärder som kan bli aktuella, och det råder väl inget I tvivel om att man på Sveriges Radio har visat god vilja i år. I våras — Utökad användning hade vi ju exempelvis den uppmärksammade serien Upp med händerna, — av textning i för vilket vi just denna vecka har fått ett tackbrev från De dövas riks — TV-program förbund, där man har speciellt noterat det programmet. Vidare har årets julkalender börjat i dagarna, och där har den åtgärden vidtagits att programmet i originalsändningarna är textat. Vi kan förutse flera sådana åtgärder. Men de verkligt stora förhoppningarna i det sammanhanget knyts till en teknisk landvinning som inte alls ligger långt borta. Den finns redan nu i England. Både BBC och ITV har nämligen något som kallas för Ceefax, och det har man nu inom Sveriges Radio också börjat provsändningar med. Apparaterna håller nu på att utvecklas både på Philips i Norrköping och på Luxor i Motala. I den metoden använder man sig av en tillkopplingsanordning till TV-apparaten med vars hjälp man kan koppla till en text. Och märk väl att man då kan välja mellan olika texter. De döva kan välja en lätt text, eftersom det ofta är besvärligt för dem att läsa svåra texter, och andra kan välja en svårare text.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
Herr talman! Ja, herr Leander, jag framhöll ju också i mitt anförande att vi under de senaste åren har fått Sveriges Radio att öka sändningstiden med textade program, och det hälsar vi naturligtvis med allra största tillfredsställelse. Sedan hoppas vi givetvis att de tekniska landvinningarna skall göra det möjligt att ha en apparat vid sidan om TV:n med vars hjälp man kan få alla program textade. Men dit har vi ännu inte kommit i vårt land, och inte heller torde något sådant ligga inom de nuvarande ekonomiska möjligheterna, i varje fall inte de närmaste åren. Vad det gäller textade nyhetsprogram medger jag gärna att det där finns praktiska problem och att det är arbetsamt att framställa sådana program, men jag vidhåller ändå kravet att vi får ett textat nyhetsprogram per dag. Det tycker jag är ett rimligt och skäligt krav, trots att jag är medveten om de svårigheter som här föreligger.
Herr talman! Den tillkopplingsanordning till TV:n med vars hjälp man kan få två rader text på bildskärmen, precis som vi är vana vid i textade program — och dessutom få just den text vi vill ha — är inte alls någon 93 ekonomisk utopi. När serietillverkningen av dessa tillkopplingsanordningar kommer i gång räknar man med att anskaffandet av en sådan kopplingsanordning kommer att innebära en utgift på några hundra kronor.
Herr talman! Kommer vi dithän att vi kan få en tillsatsapparat för ett par hundra kronor så är vi naturligtvis mycket tacksamma för det. Men det lär väl dröja. Jag vidhåller därför kravet på ökat antal textade program i televisionen.

I detta betänkande föreslår utskottet ändringar i huvudbestämmelser i riksdagsordningen samt införande av ny huvudbestämmelse däri genom ett enda beslut. För bifall till utskottets hemställan krävs att minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter förenar sig om beslutet.
Utskottet föreslår ändring i huvudbestämmelse i riksdagsordningen genom ett enda beslut. Här har endast yrkats bifall till utskottets hemställan. För bifall härtill krävs emellertid att minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter förenar sig om beslutet.
Jag får vidare erinra om stadgandet att beslut som fordrar anslutning från särskilt flertal alltid skall fattas genom omröstning.
Jag får vidare erinra om stadgandet att beslut som fordrar anslutning från särskilt flertal alltid skall fattas genom omröstning. Om inte minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av

Herr talman! Den fråga vi nu diskuterar gäller om Sverige skall bli medlem i den finansiella stödfond som bildats inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling . Motiveringen för fonden är att ge finansiellt stöd till de deltagande länderna i fall av allvarliga svårigheter i deras betalningsbalans. ”Genom inrättandet av stödfonden skapas en mekanism som bör bidraga till att stabilisera den internationella kapitalmarknaden och därmed den internationella handeln”, säger finansministern i propositionen till riksdagen. Under senare år har Sverige som bekant knutits upp i ett allt intimare samarbete på det mellanstatliga planet med andra kapitalistiska stater. EG-avtalen, det aktiva deltagandet i valutaspelet, i Världsbanken och IDA, medlemskapet i IEP bildar här några huvudpunkter. Konsekvenserna av denna uppknytning är uppenbara. Den har minskat Sveriges handlingsfrihet. Den har gjort att vårt land får ta följder av beslut som svenska myndigheter i ingen eller ringa grad kan påverka. Den har fördjupat Sveriges beroende av utvecklingen i andra stater. Detta skulle man kunna acceptera om det handlade om ett samarbete av progressiv innebörd. Om det exempelvis vore till avgörande gagn för folken i de fattiga länderna. Det samarbete jag nämnt innebär emellertid ett svenskt deltagande i en politik dominerad av stora imperialistiska stater och av stora kapitalintressen. Deltagandet i OECD:s finansiella stödfond är av samma karaktär. Det innebär inget svenskt stöd för de allt starkare kraven på en ny ekonomisk världsordning. Det innebär tvärtom att Sverige ytterligare binds upp till den nuvarande ekonomiska världsordningen, som folken i de utsugna och utplundrade länderna med rätta kritiserar. Den nya finansiella stödfonden innebär att ett antal i huvudsak rika kapitalistiska stater skall ge varandra inbördes stöd. De länder som hårdast drabbats av den senaste tidens prisutveckling på de internationella marknaderna ställs däremot utanför. Om fonden blir framgångsrik kommer den att ytterligare öka skillnaderna och motsättningarna mellan rika och fattiga länder. Fonden har karaktären av ett slags aktiebolag med röststyrka för de deltagande länderna i förhållande till det inbetalda kapitalet. Förenta staterna kommer i praktiken att ha vetorätt tillsammans med någon av de andra stora medlemmarna. Fonden binder formellt upp över 1 500 milj.kr. av den svenska valutareserven. Insatsen kan visserligen göras i form av garantiåtaganden, men att det ändå blir en belastning på valutareserven lär ingen kunna förneka. Sverige kan tvingas bidra med kontanter om någon låntagare inte skulle fullgöra sina låneförpliktelser gentemot stödfonden i rätt tid. Fonden kan också vilja ta upp lån på den svenska kapitalmarknaden, och det torde vara svårt att avvisa en sådan begäran. Hur stor den faktiska belastningen på valutareserven blir kan inte i förväg avgöras. Den binder emellertid medel som skulle kunna ges en annan och bättre användning, exempelvis till insatser som kan bidra till att förbättra läget för de fattiga länderna. Mot bakgrunden av vad som sägs i den nya långtidsutredningen om belastningen på valutareserven framstår det också som ansvarslöst att binda upp betydande belopp över vars användning Sverige endast i liten utsträckning får vara med och bestämma. Om Sverige skulle vilja ta lån i fonden innebär det att fondens förmynderskap när det gäller den ekonomiska politiken måste accepteras. Detta framgår klart av det avtal som regeringen vill att riksdagen skall godkänna. Det finns alltså en rad viktiga och tungt vägande skäl som talar mot ett svenskt medlemskap i OECD:s finansiella stödfond. Riksdagen bör enligt vår mening säga nej till regeringens förslag om medlemskap. I stället för att öka Sveriges beroende av andra imperialistiska ekonomier bör åtgärder vidtagas för att minska detta beroende. I stället för att gå med i en fond för inbördes stöd mellan rika kapitalistiska stater bör vårt land söka främja en politik som leder till lösningar av handelsoch valutaproblemen i de fattiga ländernas intresse. Jag yrkar bifall till reservationen, som bygger på motioner från vpkgruppen och en grupp centerpartister.

Herr talman! Det internationella kreditoch valutasystemet har under senare år präglats av en betydande osäkerhet. Osäkerheten har främst förorsakats av att de oljeexporterande länderna haft en benägenhet att hålla sina överskott i mycket likvida former. Risker har därför hela tiden förelegat för snabba omplaceringar, vilket skapat ett labilt läge på den internationella valutamarknaden. Det internationella valutasamarbetet har mot denna bakgrund fått inriktas på att finna former för mer varaktiga internationella kreditarrangemang. Framför allt har detta gällt inom valutafondens ram, där de s.k. oljefaciliteterna inrättades under fjolåret. För innevarande år beräknas dessa ha en utlåningskapacitet på ca 6 miljarder s.k. särskilda dragningsrätter. Det motsvarar ett värde av ca 30 miljarder svenska kronor. Inom OECD träffade medlemsländerna i april i år en överenskommelse om att inrätta en särskild stödfond. Regeringen undertecknade överenskommelsen, och det är detta avtal som nu föreläggs riksdagen för ratificering. Denna fond blir i och för sig betydande. Den skall uppgå till 20 miljarder SDR, särskilda dragningsrätter, eller ca 105 miljarder kronor. Sveriges kvot uppgår till 300 miljoner särskilda dragningsrätter, dvs. drygt 1,5 miljarder svenska kronor. Fonden är avsedd att tjäna som en sista utväg. En låntagare skall alltså först ha uttömt andra kapitalkällor som står till buds på rimliga villkor. Det är en bred majoritet inom riksdagen som står bakom åsikten att Sverige bör ansluta sig till denna fond. Jag vill betona att frågan även diskuterades i utrikesnämnden innan regeringen undertecknade avtalet. Den främsta anledningen, som jag ser det, till att vi bör delta i fondsamarbetet är att det ökar förutsättningarna för en balanserad ekonomisk utveckling bland OECD:s medlemsländer. Det är länder som tillsammans utgör en marknad för fyra femtedelar av den svenska exporten. Det är alltså en mycket väsentlig del av den svenska ekonomin som är beroende av utvecklingen inom OECD-området. Fondsamarbetet ger samtidigt en viss säkerhet om vi skulle komma i en prekär betalningssituation, även om en sådan utveckling förhoppningsvis ter sig mindre sannolik med hänsyn till Sveriges allmänna ekonomiska förutsättningar. Det förhållandet att Sverige har tillgång till den finansiella resurs som stödfonden utgör underlättar också vår upplåning på utländska kapitalmarknader. Det framgick med all önskvärd tydlighet av debatten i frågan i mars i år. I betänkandet har vi från utskottets sida framhållit det önskvärda i att de internationella samarbetsåtgärder som vidtagits för att möta betalningsbalansproblemen skulle ha givits en än mer u-landsorienterad inriktning än vad som nu är fallet. Man bör emellertid hålla i minnet att valutafondens utlåning i mycket stor utsträckning kommer de icke oljeproducerande u-länderna till godo. I samma syfte har en ny lånemöjlighet skapats inom ramen för Världsbanken, det s.k. tredje fönstret. Vidare har även andra åtgärder för u-länderna vidtagits inom FN-systemet. Det kanske mest konkreta beviset för vår solidaritet med uländerna kommer f. ö. till uttryck i att vårt offentliga bistånd är relativt större än någon annan industrinations. I finansutskottets betänkande nr 11 behandlas utöver frågan om vår anslutning till OECD-fonden och därav föranledda lagändringar tre andra förslag till ändringar i riksbankslagen. Fullmäktige i riksbanken har föreslagit att riksbankens möjligheter att placera valutareserven skall vidgas något och vidare att riksbanken skall få ökade möjligheter att göra terminsaffärer.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

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag i och för sig har all förståelse för de olika positiva aspekter på fonden som herr Åsling nyss har talat om. Det är i och för sig helt klart att det måste ligga i Sveriges intresse att medverka i sådana insatser som kan bidra till stabila handelsförhållanden och motverka olika protektionistiska tendenser. Ur den synpunkten tillhör den föreslagna formen ett klart svenskt handelspo litiskt intresse. Men samtidigt måste man tyvärr konstatera att den utformning som fondens regler har fått är behäftad med mycket allvarliga svagheter. En sådan svaghet är länderkretsen, alltså det faktum att de länder som är i störst behov av stöd för sina valutor och för sin handelsbalans och som hårdast drabbats av de kraftiga oljeprishöjningarna ställs utanför fonden. En annan svaghet är den beslutsordning man har i fonden, där inflytandet står i proportion till vars och ens andel i fonden. Detta är den ordning som förekommer också inom Världsbanksgruppen och som - Sverige har kritiserat mycket hårt i det sammanhanget, men här är man tydligen beredd att biträda en utvidgning av den ordningen. I praktiken kommer det att vara så att USA plus en av de övriga stormakterna har vetorätt i de allra flesta viktiga frågor som behandlas i fonden. Sveriges inflytande kommer på basis av vår begränsade andel i fonden att vara ytterst obetydligt. Ett annat problem som hänger samman med vårt svaga inflytande i fonden är att vi — samtidigt som vi har små möjligheter att påverka hur fondens resurser utnyttjas — binder upp en mycket stor del av våra valutatillgångar genom vårt medlemskap. Det är ungefär 1,5 miljarder kronor som vi måste ställa till fondens förfogande, och i valutabalanssammanhang är 1,5 miljarder ett mycket stort belopp — det måste vi vara på det klara med. Om vi å andra sidan själva vid något tillfälle skulle vilja utnyttja de möjligheter till lån som den här fonden ger måste vi underkasta oss de villkor när det gäller vår ekonomiska politik som fondens ledning bestämmer, dvs. vi måste underkasta oss en form av ekonomiskt förmynderskap från fondens sida för att kunna utnyttja de lånemöjligheter som finns. Detta är, som jag ser det, mycket stora svagheter i fondens utformning. Det ligger också bakom den motion som jag och några medmotionärer väckt, där vi begärt avslag på propositionen. Den i och för sig önskvärda vägen vore att man försökte få till stånd andra regler för fonden, men det är inte ett alternativ som står till buds. Jag tycker mig kunna tolka finansutskottets betänkande så att utskottet är medvetet om att det finns beklagliga svagheter i den utformning som fonden har fått. I riksdagen står vi emellertid i den situationen att vi har att välja mellan att anta propositionens förslag och gå in i fonden så som den nu är utformad eller att avstå. Något mellanläge finns inte. Man har i utskottet kommit fram till att man vill välja att anta förslaget och gå in i fonden med den utformning som den har, medan jag för min del måste dra den motsatta slutsatsen. Eftersom vi inte kan räkna med att få rättelse på de punkter som jag räknat upp innebär ett svenskt medlemskap i fonden dels så pass allvarliga risker för vår ekonomiska självständighet, dels ett med hänsyn till u-ländernas situation så pass tvivelaktigt ställningstagande att vi bör stå utanför fonden. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till finansutskottets betänkande. Den reservationen bygger delvis på den motion, där jag är en av motionärerna, och delvis på en vpkmotion. Jag vill framhålla, även om det kanske i och för sig inte skulle vara nödvändigt, att jag inte på något sätt kan ställa mig bakom den beskrivning av verkligheten och den analys som finns i vpk:s motion i detta ärende.

Herr talman! Regeringen föreslår detaljändringar i utbildningsgången = värnpliktig mediciför värnpliktig medicinalpersonal, alltså för apotekare, läkare, tandläkare — nalpersonal och veterinärer. Från vpk har vi godtagit dessa nödvändiga förändringar, eftersom ett radikalt reformförslag inte kan genomföras omedelbart. Den grundläggande befälsskolan, alltså den allmänmilitära utbildningen, begränsas enligt propositionen till 60 dagar. Utbildningen vid fackskolor för läkare, läkarassistenter och apotekare utökas till 60 dagar. Den sammanlagda grundutbildningstiden minskas till 225 dagar för läkare och apotekare och till 255 dagar för tandläkare. Det är förändringar i en positiv riktning, men den militära sjukvårdsorganisationen blir densamma, och inte heller utbildningen blir väsentligt annorlunda än nu. Jag och mina medmotionärer menar att tiden är mogen för en genomgripande reform. Den militära sjukvården och sjukvårdsberedskapen behöver förbättras. Den värnpliktiga medicinalpersonalens utbildning behöver förbättras radikalt. Samtidigt behöver vi i Sverige en effektiv organisation för katastrofmedicin. Vi menar att allt detta skulle kunna gå in i en och samma organisation.

Regionalt skulle denna organisation ha samma huvudmän som övrig hälsooch sjukvård, dvs. landstingen. Tyvärr har denna motion hamnat bland kanonbåtar, generaler och liknande företeelser, dvs. i försvarsutskottet, och jag kan inte se att den där har ägnats något som helst intresse. Ett enhälligt utskott föreslår utan motivering att motionen avslås. Eftersom det är ganska meningslöst att ägna tid och krafter åt en plädering för ett radikalt reformförslag under dessa omständigheter, nöjer jag mig nu med att yrka bifall till det förslag som har delats ut i bänkarna, nämligen att riksdagen med anledning av motionen nr 2 hos regeringen hemställer 2. att en utredning görs om att ersätta den militära sjukvårdsorganisationen med en civil organisation för katastrofoch krigsmedicin, som regionalt skulle ha samma huvudmän som övrig hälsooch sjukvård, dvs. landstingen. 103 Jag är övertygad om att förslaget återkommer och att det med tiden blir bifallet. Goda idéer kan ofta initialt bemötas med samma ointresse som försvarsutskottet har ägnat den här motionen. Men på längre sikt, herr talman, har goda idéer en pansarbrytande effekt — för att använda en terminologi som är anpassad till det aktuella utskottet.

Herr talman! Herr Takman säger att försvarsutskottet inte har ägnat hans motion något intresse. Jag vill påstå att vi noga har tagit del av de synpunkter som herr Takman har anfört i motionen. Vi vet ju att herr Takman också har ett fackintresse för de här frågorna.

Erfarenheterna från krig ute i världen under de senaste åren har visat att särskilt de stridande förbanden i främsta linjen måste förstärkas kraftigt med kvalificerad läkarpersonal för att man skall kunna klara krigssjukvårdens behov. Det erfordras snabba och skonsamma transporter, och därför måste man ha en väl fungerande sjuktransportorganisation och en väl fungerande organisation för en samordnad militär och civil dirigering av sjuktransporterna. Av det här följer att man måste ställa större krav än nu på läkarna och läkarassistenterna. Det är just detta att det behövs snabbt insatta medicinska åtgärder nära stridslinjen som jag anser att motionären inte riktigt väl har beaktat. Sådana möjligheter måste finnas i den militära sjukvårdsorganisationen, och det är just för dessa insatser i fältmässig miljö som den värnpliktiga medicinalpersonalen måste utbildas. Som jag sade inledningsvis pågår en översyn av möjligheterna till en sådan ökad samordning, och därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill erinra herr Petersson i Gäddvik om att Sverige inte har varit i krig sedan 1814, och jag hoppas intensivt att det var det sista krig som svenska folket behövde utkämpa. Men skall man ha en beredskap, så bör den vara realistisk, och vi menar att den enda realistiska och effektiva utbildning som kan ges måste ges inom ramen för en civil organisation för katastrofmedicin. Från den period långt tillbaka i tiden då jag själv var militärläkare råkar jag känna till hur ointressant och dödande den tjänstgöringen är under i varje fall en stor del av utbildningstiden. Skall man bygga upp en effektiv och realistisk organisation för hela detta område — inte bara för försvarsberedskap — skall man inordna väsentliga delar av den militära medicinen i en civil organisation för ka tastrofmedicin under samma huvudmän som den övriga hälsooch sjukvården, dvs. under landstingen.
Herr talman! Jag vill bara säga att herr Takman och jag är helt eniga i förhoppningen att vårt land skall förskonas från krig. Det är alltså inte där våra meningar skiljer sig, utan de skiljer sig i fråga om hur man bör utbilda den medicinalpersonal som skall ingå i det militära försvaret. Jag har påpekat att krigssjukvården nu är under utredning.